Herr talman! Vad jag främst saknar i regeringsdeklarationen är en starkare markering av solidariteten med de förtryckta folkens och befrielserörelsernas kamp. En sådan solidaritetspolitik måste enligt vår uppfattning vara en huvudlinje för svenskt utrikespolitiskt handlande. Vilket är, herr utrikesminister, skälet till att denna solidaritet inte har betonats starkare i regeringens deklaration här i dag? Den vanliga formeln för att beskriva grundlinjen för den svenska utrikespolitiken är att den innebär neutralitet, definierad som alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Den formeln upprepas av regeringen i dagens deklaration, och härom säger sig alla partier vara ense. Vänsterpartiet kommunisterna ansluter sig också till denna grund linje. Men vi vet att olika tolkningar göres av hur en sådan politik skall utformas praktiskt. Formeln täcker bara en del av den svenska utrikespolitiken. Våra säkerhetspolitiska bedömningar måste kompletteras med en solidaritetspolitik, i vilken vi tar ställning för de undertryckta folken och deras frihetskamp. Jag ber att få ta några exempel för att visa detta. Vårt ställningstagande till vad som hänt och händer i Vietnam kan bara delvis uttryckas i en formel för neutralitetspolitik. Det grundläggande måste här vara vårt ställningstagande mot angriparen, som är Förenta staterna, och för det vietnamesiska folket som kämpar en rättvis kamp. Bojkotten mot den illegala regimen i Rhodesia är ett annat exempel. Den självklara solidariteten med Frelimo och dess kamp i Mocambique är ytterligare ett. Eftersom jag utförligt utvecklade vår ståndpunkt i den frågan i en interpellationsdebatt förra veckan vill jag bara nu tillägga att ASEA: s leveranser till kraftverket i Cabora Bassa på ett enkelt sätt kan stoppas, om riksdagen bifaller den motion som vpk-gruppen väckt. I den motionen föreslås en utvidgning av den nuvarande kontrollen över exporten av krigsmateriel till att gälla också andra typer av strategisk materiel. Mocambiques folk befinner sig mitt uppe i ett frihetskrig mot den portugisiska kolonialmakten. Det måste vara självklart att svenskt understöd inte skall lämnas till förtryckarmakten. Är inte detta den avgörande frågan, herr utrikesminister? ASEA:s stöd till Portugal måste enligt vår mening stoppas. Det kravet kan inte trollas bort med en hänvisning till det läge som eventuellt råder 1978. I Vietnam fortsätter utrotningskriget mot det vietnamesiska folket. Efter det att USA:s flygvapen upphört med bomhbardemangen mot Nordvietnam — tillfälligt eller inte får utvecklingen visa — sättes alla resurser in mot sydvietnamesiskt territorium. Det är ett framsteg att parterna nu kunnat samlas kring förhandlingsbordet, men detta får inte komma opinionen att mattas när det gäller stödet till Vietnams folk och fördömandet av de amerikanska angriparna. President Nixon fortsätter samma brutala krigspolitik gentemot Vietnam som hans företrädare i presidentämbetet förde. Jag kan inte se några skäl till positiva uttalanden på den punkten. Däremot finns det allt skäl att ytterligare utveckla stödet till Vietnams folk. Bistånd bör enligt vår mening ges redan nu, inte uppskjutas till efter krigets slut, och det är inte riktigt som utrikesministern säger att ett sådant bistånd skulle vara meningslöst i dagens läge. Tvärtom har det utomordentligt stor betydelse. Vårt parti anser också att vårt land bör erkänna FNL, Sydvietnams nationella befrielsefront, som nu i realiteten utövar statsmakt i Sydvietnam, och helt bryta med marionettregeringen i Saigon. Vilken är regeringens ståndpunkt i den frågan?

Herr talman! Jag skall inte ta upp de små sarkasmerna i början och slutet av utrikesministerns anförande. Han ansåg att det inte var mycket att säga om mitt förra yttrande, men han sade i själva verket en hel del om det. Jag är ledsen, herr utrikesminister, att jag inte kan finna några andra ord för vad Ni sade än att det var bland det virrigaste jag hört från en svensk utrikesminister på mycket länge. Jag sade i mitt inledningsanförande två saker beträffande grundvalen för sanktionsåtgärder från Förenta Nationerna. Den ena var att det bara är säkerhetsrådet som kan fatta beslut med tvingande verkan för andra stater. Den andra var att jag hänvisade till att det genom »samverkan för fredsresolutionen» finns en möjlighet att i generalförsamlingen med 2/3 majoritet rekommendera medlemsstaterna att vidta åtgärder av t.ex. ekonomisk sanktionskaraktär. En sådan rekommendation har ingen tvingande karaktär. Jag gjorde en klar distinktion mellan dessa båda alternativ. Därefter förklarade emellertid utrikesministern ändå från talarstolen att detta verkligen var något sensationellt — herr Wedén vill utsträcka tvångsåtgärderna till att gälla även beslut som fattas av generalförsamlingen! Nej, herr utrikesminister, det har jag inte alls sagt. Och därpå säger utrikesministern att vi, om generalförsamlingen verkligen gör en sådan deklaration med 2/3 majoritet, får ta upp saken till övervägande. Det var innebörden i hans uttalande. Detta är emellertid, herr utrikesminister, precis samma ståndpunkt som den jag har. Men det är en annan ståndpunkt än den som uttalas i regeringsdeklarationen. Där heter det nämligen att ekonomiska eller handelspolitiska sanktioner mot andra länder för vår del endast bör ifrågakomma då dessa kan grundas på en av FN:s säkerhetsråd antagen resolution. Utrikesminister Nilsson har alltså nu gjort det tillmötesgåendet mot mig att lägga till det kriterium jag framfört, och det hälsar jag med tillfredsställelse. Det var bara synd att han skulle svepa in det i en sådan dimridå av virrighet. Jag vill bara för klarhetens skull upprepa att jag beträffande sanktionspolitik i övrigt för det första har sagt att vi inte kan tillgripa isolerade ekonomiska sanktionsåtgärder från svenskt håll. Detta har samband dels med ingångna avtal, dels med det förhållandet att sådana utgärder måste ha en rimlig effektivitet. Jag har för det andra sagt att det när man ställer detta krav beträffande den svenska statens åtgärder så är det helt naturligt att man inte kan rikta krav mot enskilda företagare att de skall föra privat sanktionspolitik. Jag sade därefter att detta är en sak men att det är en annan sak att enskilda personer, organisationer och naturligtvis även företag, om de finner att moraliska eller företagsekonomiska skäl talar därför, avstår från viss export O: Si Vs Jag frågade vidare, och för att ta ytterligare en konkret punkt, om det verkligen är meningen att det svenska stödet till Vietnam skall utgå inom ramen för den plan för enprocentshjälpen som regeringen framlagt. På denna punkt försökte utrikesministern verkligen »springa bort från mattan» för att använda hans egen terminologi. I den mån det gick att utläsa något besked ur hans anförande var det emellertid att den svenska Vietnamhjälpen skulle utgå inom ramen för regeringens plan. Detta medför, såsom herr Holmberg och jag påpekat, den ofrånkomliga konsekvensen att utbyggnaden av det svenska u-landsstödet i andra avseenden inte kan fortgå som planerat. Jag efterlyste också regeringens intresse för en planering av det svenska stödet till en del av de latinamerikanska länderna. Om det sade utrikesministern ingenting. Jag vill dessutom beträffande Biafra, som vi senare skall återkomma till, uppmana utrikesministern att läsa vad som anförs i utskottsmajoritetens utlåtande respektive i reservationen beträffande vapenembargot. I så fall tror jag att utrikesministern får klart för sig var meningsskiljaktigheterna ligger på en central punkt. Jag tror visst att Ni har försökt, men försök igen! Den kolossala risk, som vi löper, är ju att under veckornas och månadernas lopp av ändlösa diskussioner kan problemet Biafra upphöra att finnas till genom att det biafranska folket upphör att existera. Vi måste alla känna ett oerhört tryck, som enligt min mening också regeringen bör känna på ett starkare sätt än den hittills gjort. Beträffande folkens självbestämmanderätt noterar jag till slut ett halvt erkännande från utrikesministern när det gäller Rumänien och Jugoslavien. Jag vill dock för kammarens ledamöter läsa upp vad utrikesminister Nilsson yttrade i ett TT-referat några dagar före den ryska invasionen i Tjeckoslovakien. Han sade: »Ord som påtryckningar och nervkrig har använts om dessa förhandlingsmetoder.» Det gällde alltså de metoder som Warszawapaktsstaterna hade använt före invasionen i Tjeckoslovakien. Och utrikesministern fortsatte: »Man har också talat om inblandning i inre angelägenheter. Under ett skede av utvecklingen gick man händelserna i förväg och talade om möjligheten av en militär intervention, — — —.

Herr talman! Låt mig börja med att ta upp en fråga som jag inte aktualiserade men som herr Wedén gick in på, nämligen Cabora Bassa-projektet. Vi har nu återigen fått besked om var herr Hermansson står; det hade vi ju klart för oss tidigare. Vi vet var utrikesministern står. Själv har jag för moderata samlingspartiets del inte sagt något särskilt. Jag vill bara sammanfattande säga att vi anser att projektet bör genomföras. Vi anser att ASEA:s engagemang är riktigt. Vi anser också att det förhållandet, att man måhända tekniskt i en framtid skulle kunna leverera kraft till Rhodesia, inte bör vara hindrande. Om jag har fattat excellensen Nilssons inställning rätt tycks vi på denna punkt inte stå långt från varandra — även om jag vet att stora delar av Stockholms arbetarekommun har en annan uppfattning. Men var står nu herr Wedén i denna fråga?

I Angola finns det tre frihetsrörelser. I Rhodesia finns det två frihetsrörelser. I Sydafrika finns det en frihetsrörelse, som dock är starkt splittrad. I Sudan är det mycket tveksamt vilken som är den riktiga och viktigaste frihetsrörelsen. Och går vi över till Latinamerika finner vi att problemet är lika svårt där. Det är ur den synpunkten som jag tycker det är fel att man, inte från regeringens sida utan från en del extrema grupper, så hårt vill engagera svensk utrikespolitik i direkt ekonomiskt stöd för frihetsrörelserna. Men denna min principiella uppfattning står inte alls i strid med inställningen att vi bör driva på den humanitära hjälpen exempelvis till Vietnam. Där är det fråga om ett krig och där kan vi inte göra någon skillnad, inte dirigera den humanitära hjälpen till en av parterna. Nej, FNL eller Sydvietnam eller Nordvietnam — civilbefolkningen, var den än befinner sig — måste självfallet ha lika mycket hjälp. Det är alltså inte jag, herr utrikesminister, som står på ett ben. Jag står på båda benen och anser att de humanitära insatserna skall göras över hela linjen. Jag har närmast uppfattningen att excellensen Nilsson av skilda anledningar inte bara står på ett ben utan även blundar med ena ögat. Vår utrikespolitiska motion betraktade excellensen Nilsson som en fallfrukt av regeringens utrikespolitik. Jag vet inte om jag skall känna mig smickrad eller illa berörd. Jag väljer det första, därför att när det gäller utrikespolitiken har vi båda inte några diametralt motsatta uppfattningar. Herr Nilsson har också påpekat att vad som står i denna motion i stort sett överensstämmer med denna allmänna utrikespolitiska linje. Men eftersom den utrikespolitiska diskussionen ständigt är aktuell finns det anledning att återkomma och slå fast huvudlinjerna i de demokratiska partiernas utrikespolitik. Detta var syftet med vår motion. Sedan tog herr Nilsson upp Biafra och Nigeria. Utrikesministern frågade onekligen med en viss hetta vad det var för kyla regeringen hade visat. Varifrån kom denna hetta? Ja, den kanske var betingad av ett visst obehag över den snävhet, med vilken majoriteten skrivit sitt utlåtande i Biafrafrågan. Moderata samlingspartiet hade gärna sett en gemensam skrivning i frågan. Vi tycker att det hade varit riktigt att vi gemensamt ytterligare hade understrukit behovet av ökad humanitär hjälp, behovet av att aktualisera frågan i FN, inte politiskt i första hand utan med en humanitär bakgrund. Vi hade också tyckt att det var riktigt att gemensamt aktualisera det nordiska samarbetet och att ta upp vapenfrågan. Det är alltså mot bakgrund av vad majoriteten har skrivit i sitt utlåtande i den här frågan som vi har anledning att karakterisera regeringens linje såsom kylig när det gäller Biafra.

Herr talman! Utrikesministern har stora anspråk. Dels vill han ha en så stor uppslutning kring sin politik som möjligt från andra partier, dels vill han också ha en mycket skarp sakdebatt. Ibland kan naturligtvis dessa önskemål kollidera. I mitt anförande skall jag försöka tillfredsställa det senare önskemålet och begränsa mig till att tala om fallet Cabora Bassa, som också utrikesministern var inne på. Jag tyckte att utrikesministern i den här frågan använde alldeles för många argument för att vara riktigt övertygande. I flera fall slog han in öppna dörrar. Såvitt jag vet har ingen ställt något krav på att Sverige skall inleda ett allmänt handelskrig, inte heller mot Portugal. Vi gör i varje fall inte det. Det konkreta krav som vi och många andra har ställt innebär att regeringen skall ingripa för att stoppa ASEA:s 1everanser till Cabora Bassa-projektet. Detta är alltså en mycket speciell och konkret sak. Då frågar utrikesministern: Varför skall vi bara ingripa beträffande Cabora Bassa, Mocambique och Frelimo? De som ställer detta krav har en enkelriktad solidaritet, menar han. Nej, det förhåller sig tvärtom. Vi har en mycket stark allmän solidaritet med de nationella frihetsrörelserna. Det var denna solidaritet jag ville att utrikesministern skulle ha betonat starkare i regeringsdeklarationen. Men det finns förhållanden som gör att fallet Cabora Bassa är speciellt gravt och att man därför måste ingripa. Cabora Bassa-projektet står i direkt strid med för det första Frelimos kamp för ett fritt Mocambique, för det andra FN:s resolution om den portugisiska kolonialpolitiken och för det tredje FN:s beslut om handelsbojkott mot Rhodesia. Vidare är utgångspunkten att Mocambiques folk för ett befrielsekrig mot den portugisiska regimen. ASEA:s leveranser till Cabora Bassa skiljer sig därför till innebörd och verkningar inte nämnvärt från leveranser av krigsmateriel, vilket enligt min mening är ett speciellt skäl för att regeringen skall ingripa. Men utrikesministern talade också själv för den ståndpunkt han kritiserat. Han sade att vi inte skall ha någon missionärsinställning till de nationella frihetsrörelserna och folken i tredje världen. Jag är helt överens med honom på den punkten. Vi skall känna solidaritet med dem och det är någonting annat. Utrikesministern sade vidare att vi inte skall erbjuda dem saker, utan vi skall göra vad de vill att vi skall hjälpa dem med och göra för dem. Ja, men varför gör vi inte det i fallet Cabora Bassa? Utrikesministern vet mycket väl att Frelimos ståndpunkt och vad de har sagt till oss är att de vill att Sverige skall stoppa projektet. De har begärt att vi skall söka vidta åtgärder för att stoppa ASEA:s leveranser till Cabora Bassa-projektet. Den inställningen har den nu mördade frihetsledaren Mondlane många gånger gett uttryck för, och jag tror att han var helt representativ för sin rörelse. Jag tycker alltså att på den punkten var utrikesministerns argumentation motsägande.

Herr talman! Får jag först säga att när jag förut resonerade om en plan för ett svenskt utvecklingsstöd till Latinamerika, föresvävade det mig en betydligt bredare approach till detta problem än den som utrikesministern talade om. Det gäller ju flera länder — jag vill nämna bara exempevis Chile, Venezuela och Costa Rica — som även om man ser det ur den interna demokratiska utvecklingens synvinkel är på rätt god väg. Jag gjorde verkligen ingen sammankoppling mellan diskussionen om Tjeckoslovakien, som vi har fört om förhållandena i samband med invasionen där, och Nigeria samt Biafra. Om jag över huvud taget gjorde någon sammankoppling, vilket jag i viss mån gjorde, så var det mellan händelserna i Tjeckoslovakien och Rumäniens och Jugoslaviens läge. Jag vill säga till utrikesministern att det är klart att man kan göra gällande och söka belägga detta, att det fanns en tvekan inom den sovjetiska statsledningen för invasio nen. Men det är inte den saken som jag diskuterar. Vad jag påpekar är ju helt enkelt det, att de starka truppkoncentrationerna före invasionen och de starka påtryckningarna att återinföra censuren i Tjeckoslovakien före invasionen som vidtogs av de flesta av de andra Warszawapaktsstaterna icke stod i överensstämmelse med den i och för sig bra resolution som antogs vid ministerpresident Kosygins besök här. Även om regeringen inte ville påpeka detta positivt, var det ju under alla förhållanden onödigt — det är väl det minsta man kan säga — att använda sådan formuleringar, att de kunde tas till intäkt för ett urskuldande av sådana sovjetiska åtgärder som otvivelaktigt var påtryckningsåtgärder i strid med deklarationen om folkens självbestämmanderätt. Utrikesministern talar om principer och återvänder till diskussionen om FN. Utrikesministern säger nu för andra gången att han visserligen inte tror att det skall inträffa men att han är beredd att pröva den situation som kan uppkomma om =: generalförsamlingen med 2/3 majoritet beslutar att rekommendera åtgärder av ekonomisk sanktionskaraktär. Jag vill bara slå fast att vi i så fall har samma uppfattning beträffande villigheten att pröva. Det är en annan uppfattning än den som tillkännages i regeringsdeklarationen, där man endast talar om säkerhetsrådet. Det var för att belysa orimligheten i den ståndpunkten som jag tog exemplet med Formosakina. Till slut vill jag, herr talman, bara säga — jag tror att herr Holmberg efterlyste ett besked på en punkt som han fann oklar — att det inte finns någon sådan oklarhet i min framställning när det gäller sanktionsförfarandet mot Rhodesia och problemet Cabora Bassa. Jag anser att om det kan påvisas, att det kommer att föreligga ett brott mot det beslut som säkerhetsrådet har fattat beträffande sanktionerna mot Rhode sia, då och endast då har den svenska regeringen skyldighet att ingripa och svenska företag skyldighet att rätta sig därefter.

Herr talman!

Jag är utomordentligt tacksam härför. Det är alldeles riktigt, herr utrikesminister, att jag, liksom som jag hoppas den helt. övervägande majoriteten av det svenska folket, har den uppfatt: ningen att man när det gäller humanitära insatser inte får göra åtskillnad med hänsyn till att människorna tillhör olika stater och olika organisationer eller därför att de har olika politiska uppfattningar o.s.v. Jag förutsätter verkligen att utrikesminister Nilsson anser att denna principiella uppfattning är inte en politisk uppfattning utan en mänsklig som skär rakt igenom partierna. Och den kan man inte göra politik av.

Herr talman! Jag tar till orda bara för att i största korthet säga några ytterligare ord i frågan om ekonomiska sanktioner särskilt beträfande ASEA: s medverkan i Cabora Bassa. När herr Wedén tidigare i denna debatt ställdes inför frågan var han själv befann sig i detta avseende hänvisade han, enligt vad som har refererats för mig, till herr Ahlmark. Nu är herr Ahlmarks uppfattning i denna fråga inte av särskilt stort intresse för kammarens ledamöter. Så sent som i torsdags hade han och jag en utdragen debatt just :om detta spörsmål, och de som åhörde denna har därför fullständigt klart för sig var herr Ahlmark står i detta avseende. De som inte åhörde debatten kan ju ur protokollet utläsa vilken hans uppfattning var.

Detta är ett klart besked. Därmed har folkpartiledaren intagit precis samma ståndpunkt som den regeringen och övriga partiledare — nu senast återigen herr Holmberg — givit uttryck åt, och detta tycker jag är förträffligt. Jag tycker också att det är mycket bra att herr Ahlmark äntligen fått ett besked av sin partiledare om var denne står i denna fråga. I den debatt som vi förde i torsdags försökte herr Ahlmark göra gällande att en helt annan ståndpunkt skulle föreligga. Jag är mycket belåten med beskedet, och jag är bara något förvånad över att herr Ahlmark som i likhet med sin partiledare tillhör folkpartiets styrelse inte kunnat få detta besked en smula tidigare.

Herr talman! Handelsministerns slutsatser var på ett par punkter mycket långtgående, så jag finner mig föranlåten att säga till honom att han inte skall dra så långtgående slutsatser. När det gäller kärnfrågan, under vilka omständigheter den svenska staten har skyldighet att ingripa i det fall som vi diskuterar eller över huvud taget har skyldighet att ingripa när det gäller åtgärder av ekonomisk sanktionskaraktär av vad slag det vara må, så måste utgångspunkten vara ett beslut av säkerhetsrådet. När det gäller Cabora Bassa blir frågan alltså om anläggningen där och omständigheterna i samband med den — bl.a. vad gäller strömleveranser — står i strid med säkerhetsrådets beslut. Detta om den sidan av diskussionen. Jag har läst protokollet från handelsministerns debatt med herr Ahlmark häromdagen.

Därvidlag måste jag säga att jag tror att herr Ahlmarks tolkning av EFTA-stadgans möjligheter — det är fråga om § 2 a och hb — är mera riktig än den som handelsministern gjorde. Det är en sak. Men en annan sak som jag inte vill underlåta att deklarera, därför att jag tycker att man i dessa sammanhang verkligen skall vara realist, är att jag i mitt första anförande uppställde två kriterier för svenska möjligheter att medverka till åtgärder av ekonomisk sanktionskaraktär. I det ena fallet gäller det ett klart beslut av säkerhetsrådet. I det andra fallet gäller det huruvida det är möjligt, även om ett sådant beslut icke föreligger, att exempelvis inom en ram som EFTA:s uppnå en sådan grad av enighet mellan de deltagande nationerna, att man verkligen kan vänta sig ett effektivt resultat. Under sådana förhållanden skulle man ju även kunna pröva den vägen. Men kan man inte vänta sig något effektivt resultat faller också denna möjlighet. Som jag ser det är därför den springande punkten: Har det funnits eller kommer det i framtiden att finnas några praktiska förutsättningar att vinna våra EFTA-partners medverkan för åtgärder i syfte att öva press på Portugal? Jag är fortfarande inte övertygad om — jag markerade det från början — att den svenska regeringen i det avseendet har gjort allt som är möjligt att göra, men jag är villig erkänna att jag förstår att svårigheterna måste vara mycket stora.

Herr talman! Handelsministern hade rätt på en punkt: vi förde i förra veckan en lång debatt om just den fråga som han nu åter tagit upp. Jag förstår att statsrådet Lange känner ett behov av att rehabilitera sig för sina insatser i den debatten genom att än en gång ta upp den. Får jag då bara kort sammanfatta vad som är min ståndpunkt. Frihandel och internationell samverkan ser jag som självklara inslag i samarbetet mellan länderna. Det har inte varit tal om att ändra på den principen. Det har heller icke varit tal om att lansera en princip om att vi bara kan handla med länder som är demokratiska. Däremot har jag betraktat Portugal som ett särfall på två sätt. För det första är Portugal det enda land som bedriver kolonialkrig i gammal stil, krig som blir längre genom att Portugal får ökade ekonomiska resurser. För det andra är Portugal den enda diktatur som är med i något av de västeuropeiska handelsområdena. Vi skulle genom EFTA kunna påverka Portugal. Det är också min uppfattning att Portugal bryter mot § 2 a i EFTA-avtalet, där det står att syftet är ett >rationellt utnyttjande av tillgångar» och en »fortlöpande förbättring av levnadsstandarden». På den punkten har statsrådet Lange tidigare alltid sagt att min tolkning varit felaktig. Jag har också framhållit att jag tycker det är olämpligt att EFTA-staterna i sina uttalanden försökt vara solidariska också med Portugal inför kommande förhandlingar med EEC. Det skulle vara en hård påtryckning på Portugal om man där fick reda på att landet icke hade något förhandlingsstöd att vänta från Öövriga EFTA-medlemmar inför eventuella förhandlingar med EEC. Nära två tredjedelar av Portugals utrikeshandel går nämligen till den västeuropeiska marknaden. Beträffande Cabora Bassa har jag sagt att det är olämpligt att detta projekt kommer till stånd. I nuvarande politiska läge bidrar det till att svetsa samman de vita minoritetsregimerna i södra Afrika. Jag har också sagt att Cabora Bassa-projektet — den 30 mil långa sjön ovanför Cabora Bassa går praktiskt taget in i Rhodesia — kan sägas strida mot 1968 års FN-resolution , enligt vilken förbjuds >»varje verksamhet av egna medborgare... som skulle främja eller är ägnad att främja utförsel av råvara eller produkt från Sydrhodesia>. Det är min ståndpunkt. Herr Langes feltolkningar kan inte ändra den.
Herr talman! För att börja med herr Ahlmark vill jag säga att jag inte vet i vilket avseende jag skulle ha feltolkat hans uppfattning. Vad herr Ahlmark nu har sagt är en upprepning av vad han sade i torsdags. Detta är alltså andra gången denna kammare fått nöjet och nyttan att lyssna till nästan ordagrant samma sak som herr Ahlmark framfört tidigare. Jag är rädd för att det inte blir sista gången.

Det står fast. Jag märkte att herr Wedén så snabbt som möjligt försökte komma ut ur detta. Men det är ju den frågan vi diskuterar, herr Wedén. Om herr Wedén inte tar tillbaka vad han sagt har han givit ett klart och otvetydigt besked om att därest inte sanktionsbestämmelserna och sanktionerna gentemot Rhodesia kan åberopas, skall och kan inte den svenska staten ingripa mot ASEA. Det är ett bra besked som jag tycker att herr Wedén skall hålla fast vid. Kom sedan inte och säg att jag drar långtgående slutsatser! I vilket avseende var slutsatserna i mitt förra anförande långtgående? De var inte längre än dem jag nu drog. Jag kan bara säga att herr Ahlmark och jag redan diskuterat frågar om Portugals EFTA-politik. Herr Ahlmark må göra vilken tolkning som helst av EFTA-bestämmelserna — det är dessvärre inte hans tolkning som är intressant i sammanhanget utan hur EFTA självt tolkar konventionens bestämmelser. Jag har vid två tillfällen lyckats ta upp frågor till diskussion i ministerrådet om Portugals politik, men jag har varit praktiskt taget ensam om detta. Detta är en upprepning av vad jag senast sade till herr Ahlmark. Jag har emellertid inte sagt att jag skall avstå i fortsättningen från att begagna varje tillfälle i samband med EFTA att ta upp frågan om hur Portugal följer de sanktionsbestämmelser som antagits i FN gentemot Rhodesia eller frågan om huruvida Portugal har en arbetsmarknadslagstiftning. Jag ämnar inte avstå från att påpeka att man inte tillåter fria intresseorganisationer och fackföreningar att verka o.s. v. Allt detta kan göras, och det har skett så många gånger förut. Det har skett under två år, varav två gånger i ministerrådet. Jag kan försäkra herr Wedén att jag inte kommer att förtröttas att göra det även 1 fortsättningen. Han kanske tycker att jag skall göra det ytterligare några gånger. Jag kan försäkra att varje tillfälle kommer att utnyttjas. Men, ärade kammarledamöter, debatten gäller icke detta. Vad frågan gäller har herr Wedén för sitt vidkommande givit ett otvetydigt besked om. Herr Ahlmark har sagt att detta är ett särfall. Under sådana omständigheter bör man kunna göra ett ingripande som förhindrar ASEA att medverka. Står det kvar är det herr Ahlmarks uppfattning. Om herr Wedéns här deklarerade ståndpunkt står kvar är hans uppfattning den motsatta, och vi har bara att konstatera det. Fortfarande är jag glad över att herr Wedén lämnat ett så otvetydigt besked. Men försök inte tala om EFTA i detta sammanhang. Det är ett försök till undanglidning. Det var faktiskt en annan sak jag tog upp och frågade herr Wedén om. Vi skall i andra internationella organisationer såsom FN, och jag utesluter inte Internationella arbetsbyrån, i framtiden försöka verka för att öva påtryckningar på Portugal. Det är herr Wedén bekant att vi redan på många håll har gjort det, och vi kommer att fortsätta att göra det. Emellertid är det av intresse för denna kammare, för hela riksdagen och — föreställer jag mig — för opinionen och säkerligen för tidningen Expressen att få veta var folkpartiledaren står i fråga om ASEA:s medverkan i Cabora Bassa. Det är detta jag tror att vi skall diskutera, om vi skall behöva fortsätta debatten.
Herr talman! Jag anser det nödvändigt att diskutera båda dessa saker, såväl den speciella frågan om Cabora Bassa som det allmänna förhållandet till Portugal inom EFTA:s ram. Jag tar inte tillbaka ett dugg av det besked som jag har lämnat och som handelsministern har tolkat riktigt i det förra fallet. I det andra fallet, som gäller det allmänna förhållandet till Portugal inom EFTA:s ram, har jag sagt, och det vill jag understryka, att jag tror att handelsministern har begått ett misstag när han inte tidigare har tagit upp denna problematik på en bredare front — med utgångspunkt inte bara i EFTA-stadgans 8 2 b utan även i § 2 a, som bör lämna honom en vidare handlingsräjong. Men jag skall gärna erkänna en gång till, att jag förstår att detta inte är ett lätt problem; det är svårt därför att man behöver uppnå en tillräcklig grad av enighet, om det verkligen skall bli ett effektivt resultat.
Herr talman! Jag har ingen som helst förhoppning om att få handelsministern att förstå vad jag menar, men jag vill än en gång tala om för kammarens ledamöter vad som är min uppfattning om Cabora Bassa. För det första har jag sagt att det är allmänt olyckligt att projektet kommer till stånd, eftersom det svetsar samman de vita minoritetsregimerna i södra Afrika. Herr Lange sade faktiskt någonting åt det hållet i förra veckan, då han enligt protokollet förklarade att om han satt i ledningen för ASEA skulle han säga: »Det här skall vi inte göra.» För det andra har jag sagt att enda legala möjligheten att från svenska statens sida att nu stoppa projektet är om det strider mot FN-resolutionen mot Rhodesia. Jag tror att det gör det, nämligen mot paragraf 3, mom. B.
Herr talman! Herr Ahlmark anser att jag var överens med honom i denna fråga när jag uttalade min personliga uppfattning om ASEA:s medverkan i en tänkt situation, och han har väl rätt i det. Men då finns det ingen anledning att diskutera saken i dag igen. Om herr Ahlmark menar att ASEA begår ett brott mot sanktionsbestämmelserna, sådana de är utformade, hoppas jag verkligen att han fäster inte bara opinionens utan allas uppmärksamhet på detta. Kommer ASEA att begå ett sådant lagbrott, kommer det att beivras vid domstol, och då är det herr Ahlmarks skyldighet att hjälpa åklagaren att leda påståendet i bevis. Till herr Wedén vill jag bara säga att jag tog intryck av hans yttrande att han hade läst den debatt, som herr Ahlmark och jag förde i torsdags. Då diskuterade vi också denna fråga om EFTA. Det fanns på den punkten inte några principiella skiljaktigheter mellan oss. Kanske är jag en smula mera pessimistisk — herr Wedén är inte heller så optimistisk när det gäller att verkligen uppnå resultat den vägen — men vi kommer inte att förtröttas i våra försök. I litet över två år har vi nu haft denna fråga uppe i EFTA-sammanhang. Detta är alltså ingenting nytt utan innebär ett fullföljande av en linje, som vi långt innan jag fick rådet från herrar Wedén och Ahlmark har följt i EFTA.

Herr talman! Debatten om Cabora Bassa har varit utomordentligt intressant och avslöjande. Det har visat sig att regeringen, herr Wedén och herr Holmberg enligt samstämmiga vittnesbörd har exakt samma uppfattning i den avgörande frågan. Det blir intressant att höra i fortsättningen vad de yngre inom folkpartiet säger och likaså vad de inom socialdemokratin säger, som vill ha en konsekvent solidaritetspolitik men nu får höra att deras parti har samma ståndpunkt som herr Holmberg. Både utrikesministern och handelsministern har anfört att om det visar sig att ASEA:s leveranser innebär ett brott mot sanktionsbestämmelserna när det gäller Rhodesia så skall leveranserna stoppas. Vad skall man då göra om det visar sig i efterhand att elektrisk kraft med tillhjälp av dessa anordningar börjar levereras till Rhodesia? Tänker man då hämta hem anläggningarna om dessa redan finns på plats eller vad tänker man göra? Jag tror inte att den ståndpunkten är hållbar. Den går icke att försvara. Det avgörande är att stödja Frelimos och folkets befrielsekamp i Mocambique mot den portugisiska kolonialregimen. Man kan inte komma undan denna huvudfråga genom att bara diskutera frågan om sanktionsbestämmelserna. Vi vet alla att det finns möjligheter att stoppa ASEA:s leveranser av material till projektet i Cabora Bassa. Diskussionen kommer att fortsätta. Utrikesministern sade i ett tidigare skede av debatten att den tenderade att anstränga de muskler med vilka man gäspar. Det är möjligt att han tar tillbaka det påståendet efter de senaste replikväxlingarna. Vad han sade visar emellertid på ett problem, som inte bara är att skämta med. Man kan inte komma ifrån att också regeringsdeklarationens utformning har en viss skuld till debattens karaktär. Utrikesdebatter av detta slag förs ju i riksdagen regelbundet en eller två gånger om året. Debatterna inleds av en mycket omfångsrik redogörelse av regeringen som försöker spänna över hela det aktuella utrikespolitiska fältet. Talesmännen för oppositionspartierna jagas av samma ambition att inte glömma bort något land i världen som har problem — och vilket land har inte det? Såväl regeringsdeklaration som anföranden riskerar lätt att bli ett slags kataloger över länder och problem men inte mycket mera. Debatten kommer att sträcka sig över mycket stora områden och riskerar att inte ge någonting nytt utan begränsa sig till en uppräkning av redan kända ställningstaganden. Det är naturligtvis inte fel att ha en stor sammanfattande utrikesdebatt, men jag tror det skulle vara mera givande om riksdag och regering oftare debatterade internationella frågor och då i anslutning till konkreta förslag. Regeringsdeklarationerna kunde också utformas på ett annat sätt. De kunde ge mera av analys och vara mindre av kataloger. Som de nu skrivs blir de lätt en blandning av självklarheter och grumliga uttalanden där begreppen används på ett ganska lösaktigt sätt. Problemen slätas över i stället för att redovisas och undersökas. Regeringsdeklarationen startade denna gång mycket storslaget med en hänvisning till raketoch rymdforskningen, atomforskning och elektronik. Utan tvivel är det så att de vetenskapliga och tekniska framstegen snabbt förändrar den internationella miljön, men i vilken utsträckning? Vilka grunddrag ser regeringen i den internationella utvecklingen? Därom får vi inte veta mycket. Det talas allmänt om att det nationella intresset alltjämt styr staternas utrikespolitik, men vad detta innebär förklaras inte närmare. I ett annat avsnitt ser man frågorna ur »allmänt europeisk synpunkt», vad nu detta kan vara för något. Man säger vidare att det finns vissa krav som framträder och gör sig gällande. Det är kraven på handelspolitisk och ekonomisk integration och det är nödvändigheten att minska klyftan mellan rika och fattiga länder. Utan tvivel är det senare nödvändigt! I deklarationen blandas alltså sådant som benämns intressen, synpunkter, krav och nödvändigheter. Men det finns inget försök till analys av problem och motsättningar. Jag skulle vilja ställa frågan — utrikesministern är inte kvar i kammaren längre men jag kan ställa den till hans partivänner: Är utrikesministern själv verkligen tillfredsställd med denna typ av framställning? Ger den tillräcklig grundval för de bedömningar som en statsledning måste göra? I själva verket framträder mycket bestämda grunddrag i den internationella utvecklingen under de senaste årtiondena. Det är en utveckling präglad av skärpta motsättningar och konflikter. Det dominerande draget är den kamp för nationell och social frihet som förs av hela folk och stora rörelser mot de imperialistiska förtryckarna. Denna frihetskamp har lett till att en rad folk som tidigare levde under kolonialt förtryck kunnat erövra nationell — självbestämmanderätt. Vietnams folk liksom folken i Angola, Mocambique, Portugisiska Guinea och andra länder befinner sig mitt uppe i väpnad kamp för sin frihet. I andra länder i Asien, Afrika och Latinamerika tas denna strid upp och kommer att föras till seger. Problemet om nationell självbestämmanderätt är stort också för länder som erövrat formell självständighet. Utländskt kapital kan ha ett inflytande i dessa länder som gör den nationella friheten till en chimär. Nykolonialismen är en realitet och den utövas ofta av de stora »internationella» kapitalistiska trusterna, vilka håller på att dela upp stora delar av världen mellan sig. Till ursprunget svenska företag deltar också i denna exploatering och nyuppdelning av världen. Handelspolitik och ekonomisk politik av olika slag påverkar och är en del av utrikespolitiken. Uttalandet i regeringsdeklarationen om att »också i utrikespolitiken fungerar vårt demokratiska styrelsesätt i en växelverkan mellan statsmakterna och väljarna», måste kompletteras med en annan sats som kan formuleras ungefär så här: Också i utrikespolitiken fungerar vårt kapitalistiska produktionssätt i en växelverkan mellan statsmakterna och företagen. Den som blundar för den satsen får knappast en realistisk bild av den svenska = utrikespolitikens förutsättningar. Och frågan är vilken uppmärksamhet och vilket hänsynstagande som bereds opinionsyttringar från de minoritetsgrupper — ja, man kan som bekant säga familjegrupper — som utgör svensk storfinans. Betraktas de som blott och bart individuella inlägg i den offentliga samhällsdebatten eller ges de en större vikt? Frågan är i hög grad befogad. De stora finansintressena i vårt land driver en omfattande kapitalexport och medverkar i stor utsträckning i internationella finansföretag av olika slag. Investeringarna i s.k. svenska företag utomlands ökar mycket starkare än investeringarna i det svenska näringslivet. Genom beslutet om statliga investeringsgarantier — även om detta fick en mera begränsad form än de borgerliga krävde — knyts statens intressen samman med privatkapitalets. Hela debatten om ASEA:s engagemang i Cabora Bassa-projektet illustrerar problemets existens. Det internationella lägei skall givetvis inte svartmålas, men på åtskilliga punkter går regeringsdeklarationen med mycket lätt hand över svåra problem. En kraftig ökning har ju skett av de militära rustningarna; militarismen gör sig bred och påverkar utvecklingen. Även vetenskapen engageras i hög grad i denna militarisering. De vetenskapliga och tekniska framstegen kan utnyttjas i livets tjänst, men de kan som vi vet också vara dödsbringande och katastrofala medel för att utsläcka miljontals liv. Det är utmärkt om resultat kan uppnås när det gäller kärnvapennedrustning, men svårigheterna i nedrustningsarbetet under de senaste åren får icke skymma det mål för vilket vi måste arbeta: fullständigt förbud mot kärnvapen, allmän och kontrollerad nedrustning. Även de marknadspolitiska frågorra har tagits upp i regeringsdeklarationen. Det blir många tillfällen att återkomma till dessa och jag vill därför kort och gott sammanfatta vårt ställningstagande i följande tre punkter: 1. Sverige bör gentemot länderna i tredje världen genomföra de förändringar av handelspolitiken, som av dessa krävdes i Algerstadgan. 2. Svensk anslutning till EEC är icke förenlig med den alliansfria politiken. 3. Nordek får icke bli ett steg till medlemskap i EEC.

Herr talman! Det finns väl inte någon som helst anledning för mig att göra någon exposé efter den omfattande debatt som har förts i dag. Jag tycker i motsats till herr Hermansson att regeringsdeklarationen på de allra flesta punkter upptar en analys av situationen och att den är ett klart uttryck för den svenska ståndpunkten, den svenska regeringens ståndpunkt i varje fall. Möjligen kan man väl mot den rikta anmärkningen att den rör sig över alltför stora fält, vilket ju herr Hermansson också anförde. Men det beror väl på de förhållanden som omtalas i inledningen till regeringsdeklarationen, nämligen att den värld vi lever i blivit allt trängre. Vi är alla beroende av varandra, och även länder som ligger långt bort och deras problem kommer att bli intressanta för oss. För egen del har jag möjligen saknat en analys av det problem som här har kallats för Cabora Bassa-problemet och som ju har diskuterats under åtskilliga timmar. Personligen har jag den uppfattningen att ett byggnadsprojekt av detta slag i hög grad kommer att påverka förhållandena i landetifråga; det kommer t.ex. att påverka frihetsrörelsens möjligheter att arbeta. Men det kan väl ändå inte vara så att det faktum att överföring av kraft skall äga rum till Sydafrika — experterna är ju ense om att någon avtappning till Rhodesia inte kan ske — ger Sverige någon möjlighet att stoppa denna leverans. Det hade naturligtvis varit värdefullt om regeringen hade lämnat en redovisning av en del andra problem, t.ex. hur den nya sjön kommer att påverka kommunikationerna till och från Rhodesia, vilken betydelse denna väldiga damm kommer att få för frihetsrörelsens möjlighet att verka o.s.v. Vi har ju ändå inom vårt land en mycket stark känsla för frihetsrörelserna i dessa områden; detta har ju tagit sig många uttryck i vårt politiska liv. Det är därför man med saknad måste konstatera att rege ringsdeklarationen inte innehåller någon mera utförlig analys av dessa förhållanden. Det var emellertid inte för att säga detta jag begärde ordet. Jag vill i detta anförande behandla en annan fråga, nämligen greklandsfrågan. Jag skulle vilja understryka några synpunkter som anförs i regeringsdeklarationen. Man talar om att den svenska regeringen är beredd att fortsätta den processuella aktion som för närvarande pågår inför Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna. Det har ju framkommit att domarna inom denna kommission varit tämligen svala inför de skandinaviska staternas framställning men att den grekiska regeringen nu uppträtt så utmanande att kommissionens inställning helt förändrats. Vi har fått läsa i tidningarna om hur kommissionens ledamöter har hindrats från att höra vittnen i Grekland om förhållanden som varit föremål för process inför kommissionen. Jag vet att detta är en mycket tidsödande historia, och man får väl räkna med att förfarandet inte kan slutföras förrän om åtskilliga år. Viktigare i dagens situation är därför att den svenska regeringen inom ministerkommittén aktualiserar en suspension eller uteslutning av Grekland. Tågordningen är ju den att den rådgivande församlingen nu har uttalat sig för att Greklands nuvarande statsskick och det sätt varpå detta tillämpas inte uppfyller de krav som ställs på en medlem av Europarådet. Det åligger då ministerkommittén att ta upp frågan till behandling. Eftersom denna ministerkommitté är sammansatt av representanter från en rad regeringar där man har en mycket konservativ syn på dessa frågor är det risk för ett betydande motstånd. Jag har dock från denna talarstol velat understryka betydelsen av att frågan drivs med kraft så att ministerkommittén fattar ett beslut. Det kan inte vara vårt land värdigt att vara medlem i en organisation, om dess grundläggande regler utan vidare under åratal kan åsidosättas. När man ser på den grekiska utvecklingen finner man att det förra året gjordes ett referendum angående den nya konstitutionen. Detta föregicks av en propagandakampanj som styrdes statligt. Det gavs inte möjlighet för grupper eller personer, som ville verka för en utblankning eller ett nejröstande, att komma till tals. Det har sagts att i vissa vallokaler fanns två—tre nej-valsedlar men stora travar med ja-valsedlar. Obligatorisk röstning genomfördes också, alla som var mellan 21 och 70 år ålades röstplikt om de bodde inom 50 kilometer från vallokalen. Om de inte utnyttjade sin rösträtt och alltså bröt mot den röstplikt som var dem ålagd kunde de dömas till höga böter, körkortet kunde dras in, pass och arbetstillstånd återkallas etc. Denna press på befolkningen ledde helt naturligt till resultatet att en betydande majoritet för den nya konstitutionen uppnåddes. Denna konstitution fyller inte de krav som man har rätt att ställa på en demokratisk konstitution. Men även om den i viss mån kan sägas vara demokratisk har den grekiska regeringen ännu inte gjort någonting i syfte att förverkliga den. För att den skall träda i kraft fordras en hel del ytterligare lagstiftning. Man har inte vidtagit några åtgärder för att stifta dessa kompletterande lagar; man har endast gjort vissa ansatser för att skapa den förvaltningsdomstol som ingår i konstitutionen.

Den svenske delegaten herr Björk framhöll då mycket riktigt att Europarådet ju inte var samma sak som NATO — inte ens dess politiska organ — och att det rimligen borde vara NATO:s huvudvärk om det här förhållandet blev bekymmersamt. Men hösten 1968 hävde den amerikanska staten sitt vapenembargo till Grekland. I USA ser man uppenbarligen med ett visst välbehag på Greklands nya regim av öÖöverstar.

Däremot gör man inte någonting för att stimulera den frihetssträvan som finns i det land, vilket förlorat sin frihet med hjälp av NATO-förmedlade vapen. Jag tycker att detta är en synpunkt som hör hemma i denna utrikesdebatt där man så lätt målar i vitt och i svart genom att tala om den demokratiska västvärlden å ena sidan och Östblockets förhållanden å den andra sidan. Herr talman! Till slut vill jag understryka ytterligare ett förhållande. Efter militärjuntans kupp i Grekland i april 1967 har vi haft en turistbojkott mot Grekland, vilken för Sveriges del varit tämligen effektiv. Under åren 1966— 1968 minskade turismen från Norden med 70,5 procent. Den svenska turismen minskade med hela 84,6 procent, turismen från Finland med 40 procent, från Danmark med 53 procent och från Norge med 40 procent. Den nordiska insatsen var alltså mycket effektiv med tanke på att turismen från hela Europa minskade med endast 30 procent. Det kan tilläggas att turismen från Amerika till Grekland under denna tid ökade med 1 procent. Men nu börjar man på den svenska marknaden att åter anordna turistresor till Grekland. Jag tror därför det är av mycket stor vikt att den svenska opinionen är vaksam och inte handlar i strid med sin uppfattning. Enligt min mening innebär förlusten av stora inkomster från turismen ett betydande tryck på regimen i Grekland.
Herr talman! När jag nu vänder mig till det 20-tal ledamöter som finns kvar i kammaren före middagsrasten är det självklart att jag — liksom herr Martinsson — inte kommer att göra något allmänt svep över utrikespolitiken. Kammaren såg faktiskt annorlunda ut vid partiledarnas framträdanden. Men utrikesminister Torsten Nilsson var ändå inte nöjd. Han beskrev kammaren såsom högst ointresserad, ledamöterna verkade utledsna på <debatterandet. Själv satt han och kanske inte direkt halvsov men försökte dölja sina gäspningar. Han sade att det inte är någon gadd i oppositionen som han betecknade som tandlös. Den framförde enbart allmänna resonemang utan förmåga till någon kritik. Jag undrar om inte det som utrikesministern beskrev på det sättet i själva verket representerar ett välförhållande. Att utrikesdebatten är uddlös innebär ju att vi här i landet i fråga om utrikespolitiken inom partierna är i mycket överens. Det är en sak som vi faktiskt skall vara tacksamma för. Här upprepas gång på gång deklarationerna i regeringsförklaringen om att vår neutralitetspolitik skall definieras som alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Det upprepas och upprepas och kan tyckas vara banalt, men jag tycker att det ligger ett värde i att detta fastslås från alla partier åtminstone någon gång om året. Här sägs att vi bör handla så, att vi inte ger upphov till förväntningar på det ena hållet eller farhågor på det andra för att Sverige i ett givet läge under starkt tryck skulle kunna sluta upp på ena sidan i fall av krig. Detta har också upprepats och upprepats, men jag anser att det är värdefullt, att vi en eller annan gång om året kommer tillsammans och också härvidlag upprepar vad vi alla på det sättet är överens om. Sådana här uttalanden får inte, såsom Torsten Nilsson uttryckte det, anses som »fallfrukt från regeringsträdet>. Nej, de representerar någonting annat och någonting mycket viktigare och djupare. Jag skall på denna punkt faktiskt instämma med herr Hermansson, när han säger att det inte får stanna bara med alliansfrihet utan att vi naturligtvis skall ingripa i utrikespolitiken, när vi finner det befogat. Visst skall vi det, även om det inte är säkert, att vi då bestämmer oss för de linjer som herr Hermansson företräder, men rent principiellt är hans konstaterande riktigt.

Vi skall använda vår goodwill, när vi anser det riktigt, och vi har en goodwill i de internationella sammanhangen. Det kan vi konstatera. Vi vet att så snart någonting skall göras, låt oss säga inom FN, där det krävs att de som agerar skall vara neutrala och objektiva, så kommer Sverige i regel med. Jag går tillbaka till den diskussion som här har förts. Den gällde till exempel u-hjälpen till Vietnam. Då det gäller den stora u-hjälp som här måste komma i fråga, menar jag att den skall ges för sig på ett särskilt konto utanför den ordinarie u-hjälpen. Med anledning av den ståndpunkten frågade utrikesministern: Är det för att det gäller kommunistiska länder? Nej, naturligtvis inte alls. Jag menar att vad vi skall göra för Vietnam, så snart vi kan, inte får leda därhän, att vi prutar av på de ordinarie anslag vi har till u-hjälp så att vi måste förändra de planer som vi har därvidlag. Vi skall över huvud taget inte blanda in politiska bedömningar då det gäller u-hjälpen. Den avser människor och det kan vara fråga om befrielserörelser, men vi ger inte u-hjälp för att stödja någon viss politik utan för att hjälpa där det verkligen finns behov och där vi vet att hjälpen verkligen går till de nödlidande. Detta är u-hjälpens huvudprincip. Sedan tillkommer andra principer. Någon gång, det gäller exempelvis Etiopien, är det av tradition vi ger ett visst land u-hjälp. Men även andra omständigheter kan vara bestämmande. Man vill exempelvis ha u-hjälpen geografiskt koncentrerad av rent praktiska skäl. Vi har, det vill jag särskilt framhålla för folkpartiet, nog inte varit så intresserade för u-hjälp. till Sydamerika, men detta beror endast på det praktiska förhållandet att så få svenskar verkligen behärskar spanska. Det rör sig alltså om en språkbarriär som vi vill slippa ifrån. Utrikesministern sade att kritiken mot regeringsdeklarationen var tandlös, men jag får nog lov att instämma med herr Hermansson ännu en gång och framhålla att detta beror på regeringsdeklarationen själv, eftersom den inte innebär någon analys av de förhållanden som beskrivs. Ett typiskt exempel härpå är bedömningen av Kommunistkinas ställning inom världspolitiken. Utrikesministern talade beträffande faran för ett atomangrepp om de >»två» supermakterna och menade naturligtvis Förenta staterna och Sovjet. Men han glömde att det finns en tredje atommakt, nämligen Kommunistkina. Det är klart att Kommunistkina inom överskådlig tid inte kan få fram nukleära vapen i så stor omfattning. Det riskabla är emellertid att ett atomkrig kan påbörjas, och då behövs det inte så stor arsenal för att åstadkomma obotliga skador. Utrikesministern sade sig hoppas att vi slipper ifrån ABM-systemet, eftersom det är vansinnigt att lägga ned så myc ket pengar: på något sådant. Se hur amerikanarna nu planerar sitt ABM system! De uppför det så, att de skyddar sig mot både Pekingkina och Sovjet. Det är värt att lägga märke till detta, och det är också värt att observera att Nixon under valkampanjen framhöll, att amerikanarna visserligen inte är beredda att släppa in Kommunistkina i FN nu men att de förr eller senare, och det verkade på Nixon som han menade relativt snart, blir tvungna att göra det. Nej, vi är tvungna att räkna med Kina som en maktfaktor och i sammanhanget räkna med motsättningar mellan Sovjet och Kommunistkina. Den är naturlig, vilket jag framhållit från den här talarstolen tidigare redan under den tid då det inte förekom några yttre konflikter mellån de båda staterna. Nu har skärmytslingar ägt rum på gränsen mellan Pekingkina och Sibirien, men vi inser att det förr eller senare måste bli allvarligare motsättningar där borta av rent befolkningspolitiska skäl. Å ena sidan har vi Kommunistkina med en befolkning: på just nu 710 miljoner människor. Den kommer att öka med 500 eller ännu troligare 600 miljoner människor fram till sekelskiftet. Var 'skall dessa 600 miljoner nya kineser ta vägen? Ja, kineserna har sökt sig söderut till Tibet, men där finns det naturhinder som gör att man inte kan placera mycket människor i området. även Indien ligger söderut, men där råder överbefolkning. I Bortre Indien finns det vissa möjligheter att placera en del kineser, dock inte särskilt många. Ännu längre bort ligger Australien, men det lär väl dröja innan kineserna kommer så långt. Japan har varit starkt överbefolkat men har klarat sin befolkningssituation. Där-finns det dock inte något livsrum för Pekingkina. Då återstår bara Sibirien, där det för närvarande råder ett :befolkningsmässigt . lågtryck. Mellan Sibirien och Kina — som .alltså representerar ett mycket starkt befolk ningshögtryck — måste det komma till en explosion. Härtill kan läggas att det i Sibirien till och med finns vissa avfolkningstendenser. Människor beger sig därifrån. Det är samma fenomen som vi i vårt land möter i flykten från landsbygden. I Sovjet har man uppmärksammat avfolkningen i Sibirien, och under de senaste veckorna har det därför drivits propaganda för att få människor att bosätta sig där. Jag förstår detta. Självfallet känner man också i Kina till situationen, Nå, men de ideologiska motsättningarna mellan Kommunistkina och Sovjet? Ja, man kan ju kalla det så om man vill. Sovjet har gått in för en politik som säger sig syfta till en fredlig samexistens, och det är naturligt för ett industriland som Sovjet. Kommunistkina däremot har inga sådana intressen. Kina är alltjämt ett u-land och kommer att så förbli ännu i långa tider.

När jag tittar i mina papper för att se vad som kan vara värt att kommentera ytterligare kommer jag naturligtvis till Biafra. Nu har det emellertid redan sagts en hel del om Biafra och jag skall inte upprepa det. Jag anser det dock vara väsentligt att något beröra det sätt varpå denna fråga behandlades i utrikesutskottet. Först fick vi i utrikesutskottet ganska noggranna föredragningar, som dock uteslutande gällde rent sakliga beskrivningar av situationen i Biafra. När vi sedan i utskottet kom till verklig överläggning låg på vårt bord det förslag som utskottsmajoriteten i dag har presenterat här i kammaren. Vid det utskottssammanträdet hade jag inte tillfälle att resonera om denna fråga med någon, inte ens med min partivän i för sta kammaren. Utlåtandet låg emellertid på bordet och majoriteten förklarade att vi fick tillstyrka det eller låta bli. Följden blev naturligtvis en reservation från vår sida, eftersom tiden inte tillät någon ordentlig behandling av frågan. Det är givetvis ett önskemål att vi har ett förtroendefullt samarbete i utrikespolitiken, men då får man inte bära sig åt så som den socialdemokratiska majoriteten gjorde i utrikesutskottet. Det kan hända att vad som där skedde berodde på att vissa av de tongivande socialdemokraterna inom utskottet inte levt sig in i den praxis, som vi väl haft i ett par decennier, nämligen att då det gäller utrikespolitiken försöka ta fasta på vad som förenar och inte på vad som skiljer oss. Jag hoppas att vad som nu hänt är en engångsföreteelse och att vi skall komma tillbaka till det gamla samarbetet. En annan företeelse i samma riktning som jag inte vill göra för stort nummer av gäller frågan om erkännandet av Nordvietnam, som inte i förväg föredrogs i utrikesnämnden. Jag skulle visserligen tro att man på regeringshåll visste att det inte förelåg någon meningsskillnad i denna fråga, men jag tycker ändå att det är av värde att vi även i sådana fall håller oss till de former som är föreskrivna i svensk grundlag. Herr talman! Jag skall nöja mig med dessa synpunkter. Något yrkande skall ju inte ställas i detta sammanhang, men jag kan meddela att jag beträffande högermotionen kommer att rösta för utskottets hemställan och i övrigt för reservationen.

Herr talman! Det skulle ha varit frestande att ge utrikesminister Torsten Nilsson några repliker efter hans mer än vanligt yviga och pratsamma anfö randen i denna kammare. Efter vad han tydligen ansåg vara något tråkiga inledningar — han får väl i så fall räkna sin egen regeringsförklaring som en mycket tråkig första inledning — övergick utrikesministern till att hålla långa inte så roliga egna anföranden. Vårt arbetsprogram är emellertid långt, och jag skall därför motstå frestelsen ati replikera. Låt mig först helt kort slå fast — vilket ju alla är överens om och vilket även utrikesutskottet framhåller i: ett utlåtande — att vår neutralitetspolitik är orubblig och beslutsamt bör hävdas. Nu gäller det att diskutera några sidor av dagens regeringsförklaring som närmast sysselsätter sig med händelser och problem under de senaste tolv månaderna. Man kan inte annat än konstatera att det finns en ganska överraskande lucka i denna regeringsförklaring. Såsom herr Wedén påpekade går regeringen inte in på en så viktig fråga som den s.k. Bresjnevdoktrinen, enligt vilken Sovjetunionen för sig reserverar rätten att inskrida närhelst enligt dess egen bedömning den socialistiska utvecklingen hotas i något socialistiskt land. Självfallet är denna doktrin, som man alltså inte bara hävdat i en given situation utan också gör till en princip, en ytterst allvarlig sak. Ingripandet i Tjeckoslovakien var alltså inte bara ett enstaka undantagsfall. Nej, det är fråga om en huvudriktlinje för Sovjets politik mot i första: hand sådana länder som Sovjetunionen själv betecknat :som socialistiska. | Det är uppenbart att denna förklaring i stor utsträckning kan ses som en omklädning av Sovjetunionens förmenta rättighet att inskrida närhelst man anser sina säkerhetsintressen hotade. Det bestämda hävdandet av denna ståndpunkt är något av det mest beklagliga som på länge har inträffat inom europeisk politik. Sovjetdeklarationen visar också att det är en sak som man där fäster en avgörande vikt vid. Man anser sig bl.a. kunna kräva censurens återinförande i socialistiska länder och en omläggning av den inre ekonomiska politiken. Är det inte uppenbart att detta är en politik som strider mot folkens självbestämmanderätt? Jo, det vill väl ingen bestrida. Men den svenska regeringen bedömde situationen i augusti, sedan Bratislavaöverenskommelsen hade ingåtts och innan invasionen i Tjeckoslovakien började, på ett helt annat sätt. Hur ljusblå och verklighetsfrämmande ter sig inte regeringens bedömning av förhållandena i Östeuropa vid denna tidpunkt! Man ursäktade då i olika uttalanden, t.ex. den 6 och 7 augusti och den 17 augusti — alla sålunda före invasionen — Sovjets militära påtryckningar och krav, vilka var helt oförenliga med självbestämmanderätten. Utrikesminister Torsten Nilsson har gjort gällande att regeringen vid denna tidpunkt sade klart ifrån, men det är ett minnesfel eller ett fel av annat slag. Herr Erlander framhöll vid presskonferensen den 6 augusti att enligt hans mening Sovjet, när man marscherat med sina trupper och framfört sina krav, följt de riktlinjer som redovisats i den gemensamma Kosygin-Erlanderska förklaringen i Stockholm en knapp vecka tidigare. Och utrikesminister Torsten Nilsson sade att läget i Tjeckoslovakien inte hade blivit så dåligt. Nu frågar utrikesministern: Vad skulle vi ha gjort? Ja, först och främst är det, som herr Wedén redan nämnt, lätt att peka på vad regeringen inte skulle ha gjort. Om regeringen verkligen vill hävda folkens självbestämmanderätt skulle den väl inte under augusti — mellan offentliggörandet av Bratislavaöverenskommelsen och invasionen — flera gånger ha trätt fram och ursäktat Sovjets beteende. Regeringen skulle inte ha sagt att dessa påtryckningsåtgärder och:krav på censur var Ööver ensstämmande med en förklaring om självbestämmanderätt. Men det gjorde regeringen. Vi har ännu inte fått någon motivering till detta handlingssätt från utrikesministern. Måhända kan en sådan lämnas senare i kväll, om utrikesministerns partivänner vill underrätta honom om att jag efterlyser ett besked på denna punkt, som han slingrade sig ifrån under diskussionen med herr Wedén. Utrikesministern var i dag mycket illa trängd när han här tog upp denna sak till ingående behandling. Att han så gjorde överraskade mig. Han sade: Herr Wedén kan inte bestrida att jag uttalade att man borde följa utvecklingen i Tjeckoslovakien med stor uppmärksamhet. Och utrikesministern verkade riktigt stolt över dessa statsmannaord, över att han i alla fall sagt att utvecklingen borde följas med uppmärksamhet. Fram till den aktuella tidpunkten hade ju ingenting inträffat som stred mot självbestämmanderätten. Jag kan inte göra någon annan kommentar än den, att nog är det mycket roligt detta utrikesministerns demonstrerande av sina visa statsmannaord om »följande av utvecklingen» — förfärligt roligt. Nog har Torsten Nilsson infört ett drag av lustighet i en eljest allvarlig debatt när han på detta sätt försöker framträda som den store utrikespolitikern som visserligen ursäktar det sovjetryska beteendet men som sedan säger: »Vi måste med uppmärksamhet följa utvecklingen.» Ett verkligt statsmannaord! Diskussionen gäller emellertid i dag inte närmast dessa ting, utan i stället frågan om varför dagens regeringsförklaring helt förbigår Bresjnevdoktrinen, detta Sovjetunionens fasthållande vid en interventionsrätt av angivet slag. Sveriges folk och riksdag får inte veta om regeringen delar uppfattningen att Sovjets hävdande av denna interventionsrätt är ett ytterst oroande och allvarligt inslag i den europeiska politi ken och att det står i klar strid mot folkens självbestämmanderätt. Om man anser detta och betraktar det som en viktig sak, borde regeringen inte ha gått förbi den i sin deklaration. För någon stund sedan sade utrikesministern att han har ju tidigare talat om folkens självbestämmanderätt, bl.a. i FN. Javisst, men den inledande förklaringen, närmast en översikt över viktiga sidor av utrikespolitiken under det senaste året, innehåller inte bara sådana saker som utrikesministern inte talat om i FN eller annorstädes. Principen är att man här lägger fram ett urval av saker som regeringen anser vara väsentliga för bedömningen av utgångspunkterna för Sveriges, vissa andra länders och FN:s politik. Då bör man inte gå förbi något av avgörande intresse för de internationella relationerna som denna Bresjnevdoktrin dock är. Herr talman! På tal om den tragiska Nigeria—Biafra-konflikten hänvisar regeringen till uttalandet av president Nixon om att den amerikanska regeringen önskar göra en klar åtskillnad mellan den moraliska förpliktelsen att tillgodose humanitära behov och inblandning i andras inre politiska angelägenheter. Det är utan tvivel en viktig synpunkt.

på lång sikt kanske kan medföra risker för världsfreden.

Jag tror inte att en sådan formalism skulle vinna några sympatier här i landet, och regeringen vill nog inte hävda detta. Då får man naturligtvis fråga sig, om det inte i Biafrakonflikten föreligger ett sådant fall. Kalla det gärna ett gränsfall, men det är ett fall där utomordentliga lidanden för stora grupper av civilbefolkningen blir följden av de pågående striderna, på vilka man inte kan skönja något slut. Det är ett fall där risker av allehanda slag uppkommer och där det därför måste framstå som ett humanitärt och allmänt internationellt intresse att allt göres som göras kan för att bromsa en ödesdiger utveckling och främja stridernas upphörande. Det är alldeles klart, herr talman, att frågan om vapensändningarna då kommer att tränga sig fram. Om inte vapenleveranser gjordes med vissa regeringars goda minne, skulle de vapensändningar som kanske i alla fall kom till stånd inte möjliggöra så omfattande strider som de vilka människorna i Biafra och i någon mån i Nigeria har fått uppleva. Som alla vet levereras vapen inte minst från Sovjetunionen och Storbritannien.

Det förefaller mig som om det i ett sådant läge fanns mycket starka skäl att söka motverka såväl de vapenleveranser som sker med vissa regeringars samtycke som de andra, vilka går genom den internationella vapenhandeln. Nog är det därför angeläget, herr talman, att Sverige, helst tillsammans med övriga nordiska länder, försöker motarbeta dessa vapenleveranser. Just vårt land, vars regering anser sig ha gjort så mycket för att hålla vår egen vapenexport under en viss kontroll av hänsyn till att man inte vill öka stridsaktiviteten på olika håll i världen, borde kanske känna en förpliktelse att aldrig släppa detta grepp. Allt som göras kan för att motverka vapenleveranserna måste göras. Hittills har det inte ansetts möjligt att föra upp Biafrakonflikten inför Förenta Nationerna, men det är väl uppenbart att en situation kan ändras, och därför bör man inte slå sig till ro med att den är hopplös. Den norske utrikesministern har i ett tal visat — såsom finns antytt i reservationen och som även herr Wedén och utrikesministern har diskuterat — en mera dynamisk inställning till spörsmålet om FN:s arbetsmöjligheter. Utan att direkt ange någon lösning har han ställt frågan, om man inte borde bereda Förenta Nationerna ökade möjligheter att verka i sådana fall där organisationen hittills har haft svårigheter. Vad svarar utrikesminister Torsten Nilsson på detta? Han säger att herr Lyng inte har kommit med några konkreta förslag, så tills vidare är det ingenting att ta på. Det är en något ointresserad axelryckning herr Torsten Nilsson består sin norske kollega.

Utrikesutskottets socialdemokratiska majoritet vill emellertid inte vara med om några uttalanden om försök att åstadkomma positiva åtgärder för att minska vapenleveranserna och främja utsikterna till fred i Biafra—Nigeria. Utskottsmajoriteten säger att förutsättningar saknas för en utveckling varigenom man skulle sätta stopp för vapenleveranserna till Nigeria, inklusive Biafra. Ja, det är möjligt. Men för det första kan man alltid försöka, och för det andra kan det väl räcka en bit om leveranserna visserligen inte stoppas men ändå minskas väsentligt. Om man t.ex. kunde minska tillförseln av bombplan, bomber och piloter till planen skulle åtskilligt vara vunnet även om en del andra vapen strömmar till. Utskottsmajoriteten säger vidare att det är fara för att den humanitära hjälpen skulle kunna komma i svårigheter om man vidtog åtgärder för att begränsa vapentillförseln till Nigeria och Biafra. Jag vill då först och främst erinra om att utrikesministern nyss talade om att Nigeria skulle reagera därest man försökte hindra vapentillförseln till den federala regeringen i Nigeria. Det har inte varit tal om att hindra vapentillförseln endast till själva Nigeria, utan det skulle gälla bägge parter, både den federala Lagosregeringen och de styrande i Biafra. Fråga är om utskottsmajoriteten har tillräckliga skäl för påståendet att det är stor risk för att den humanitära hjälpen förhindras om en utanförstående stat vidtar åtgärder genom vilka man söker minska vapentillförseln åt bägge hållen. Om de nordiska länderna fick till stånd en aktion kring vilken ett ganska stort antal stater kunde samla sig, undrar jag om den federala Lagosregeringen skulle välja att ta en strid med en sådan internationell opinion och ytterligare försvåra humanitär hjälp.

Herr Wahlund har redan påpekat att enligt reservanternas mening hemföll utskottsmajoriteten åt ett något egendomligt och ovanligt förfaringssätt genom att inte låta oss i utskottet diskutera denna fråga innan vi tog ställning. När vi skulle börja diskutera presenterades ett utkast till yttrande — det lär ha funnits två alternativa utkast, det ena skulle användas om vi var snälla och det andra om vi inte var snälla. Utrikesutskottet bör nog återvända till sådana metoder för frågornas handläggning som Ööverensstämmer med traditionen sedan gansga många årtionden. Herr talman! Låt mig tillägga att naturligtvis är det som sker i södra Sudan också en tragisk situation av skrämmande proportioner. Även här aktualiseras frågan om vapenleveranser; det tycks till stor del vara från Sovjetunionen som t.ex. flygplanen kommer. Vi får inte vänja oss vid att anse som mindre allvarliga de fall där den förtryckande och den förtryckta parten råkar ha samma hudfärg. Ett samlat nordiskt initiativ för att få slut på vapenleveranserna även till Sudan skulle vara värt att ÖVervägas. Herr talman! Jag hade tänkt att närmare gå in på frågan om Nordek. Jag är emellertid tveksam huruvida det är lämpligt att vid denna tid på dagen göra det — jag hoppas få tillfälle att återkomma till den senare. Får jag nu framhålla bara ett par synpunkter. Det gäller här en plan för en radikal utvidgning av samverkan i Norden på det ekonomiska området med en tullunion som en av grundpelarna. Det har frågats: Varför en tullunion — vi har ju redan genom EFTA en fri marknad för handeln med industrivaror? Svaren är bl.a. följande: 1. Vi måste ändå i längden harmonisera våra tullsatser för att vi inte skall få en snedvridning av handeln, och då finns det starka skäl att söka åstadkomma denna harmonisering just genom tillskapandet av en tullunion. 2. En gemensam marknad fungerar bäst om gemensamma regler och institutioner skapas. Det räcker inte att bara ta bort direkta hinder för handeln.

3. Fördelarna utåt av en gemensam handelspolitik kan knappast till fullo uppnås om vi inte har en gemensam tullpolitik inom en tullunions ram. På jordbrukets område saknas förutsättningarna för en gemensam marknad, så länge vi inte kommit in i EEC med dess omfattande reglering. Men det krävs naturligtvis speciella överenskommelser — låt vara med till en början begränsad räckvidd — beträffande vissa preferensbestämmelser, särskilt till Danmarks förmån, när det gäller leveranser av de livsmedelskvantiteter som behöver importeras till Sverige och de andra nordiska länderna. Det torde emellertid knappast bli fråga om någon exklusiv rätt för Danmark att fylla detta importbehov till hundra procent. Här uppkommer olika förhandlingsfrågor både beträffande kvantiteter och de priser till vilka importen i så fall skall betalas. Herr talman! Jag vill särskilt understryka vikten av att man håller fast vid riktlinjen att ingen folkgrupp skall behöva förlora på Nordeks förverkligande. Tvärtom skall varje folkgrupp — således även jordbrukarna här i Sverige — få sin andel av den gemensamma vinsten av Nordek. Jag uppmanar regeringen att något effektivare än hittills söka lugna den svenska jordbrukaropinionen på den punkten, där jag knappast tror att det finns några delade meningar. Det är alldeles klart att en sådan deklaration från regeringens sida också måste — kanske relativt snart — följas av konkreta åtgärder till jordbrukets förmån. På många håll anser man att det är fara i dröjsmål. Jag delar den uppfattningen, men jag tycker att man bör erkänna, att sedan statsministrarna och andra politiker träffades i maj i Köpenhamn, så har arbetet på att klargöra problemställningarna bedrivits med stor energi. Det har inte varit fråga bara om utredningar, utan det har varit ett inslag av förhandlingar, som ämbetsmännen skött i nära kontakt med regeringarna. Jag vill gärna upprepa vad jag sade i Nordiska rådet, nämligen att regeringarna och deras medhjälpare utfört ett mycket energiskt och skickligt arbete, som svårligen kunde ha gått fortare. Den 15 juli har nu satts som det datum, vid vilket ämbetsmännen skall ha utarbetat ett traktatutkast. Detta arbete sker i kontakt med regeringarna och med ett växande inslag av förhandlingar. Det finns, såvitt jag kan se, inga möjligheter att klaga på den takt i vilken arbetet bedrivs. Tvärtom måste man konstatera att takten är långt snabbare än vi har varit vana vid tidigare i Sverige. Nu återstår naturligtvis det viktigaste, nämligen själva uppgörelsen. Det är begripligt om ingen regering kan binda sig i förväg på de avgörande punkterna; det måste ske genom en stor samlad uppgörelse. Någon gång i vinter hoppas jag att ledande regeringsledamöter skall sammanträda och träffa denna stora uppgörelse om bl.a. jordbrukspolitiken, om = tullsatsernas höjd för järn, stål, plast m.m., om storleken av de kapitalströmmar som «kall organiseras och som går utöver en i stort sett fri kapitalmarknad och om en del andra saker. Herr talman! Jag skulle gärna se att Tage Erlander kom med bland de förhandlare som någon gång under den kommande vintern skall ta ställning till detta. Hans auktoritet måste väl efter hans 23 år på statsministerposten anses bestå ett avsevärt antal månader och ge honom möjlighet att fullfölja ett med stort intresse påbörjat arbete. Men strängt taget, herr talman, är det ju inte min uppgift att ge råd till en framtida socialdemokratisk regering, om vars sammansättning man inte ens vet något närmare. Något som naturligtvis måste betonas är att Nordek inte bör hindra utan snarare underlätta EFTA-staternas inträde i EEC. Det måste finnas handlingsfrihet för varje enskild nordisk stat därvidlag. Men man kan kanske hoppas att staterna ute i Europa vid förhandlingar om EEC:s utvidgning — t.ex. om fem, sex år då Nordek, hoppas jag, fungerar med full kraft — skall finna det naturligt att medverka till en ordning som medger ett nordiskt inträde i EEC, i varje fall för Danmarks, Norges och Sveriges vidkommande, och speciella arrangemang för Finland, på sådana betingelser att Nordek kan bestå. Benelux är ju en livskraftig organisation inom EEC, och Nordek bör också kunna vara det, med vanliga reservationer om bevarande av neutralitetspolitiken i Sverige och naturligtvis även i Finland. Nordek bör inte ses bara som en väg till snabbare standardhöjning i Norden. Nordek bör också ge oss ökade resurser för hjälp åt u-länderna och större möjlighet att göra vår stämma hörd till förmån för en internationell utveckling som främjar det ekonomiska framåtskridandet i världen genom en friare handel. Kanske vågar man hoppas att en sådan utveckling skall ge den demokratiska synen ökat inflytande vid vissa internationella förhandlingar, vilket LO-organisationerna i Norden nyligen uttryckt så, att en förstärkning av de samhällsalternativ som de nordiska länderna nu utgör skulle komma till stånd. Man har frågat om Nordiska rådets session för en månad sedan innebar något framsteg i fråga om Nordek. Jag tror nog att den i viss mån gjorde det. Regeringarna fick bekräftat att de har ett starkare stöd från sina parlament än de kanske räknat med, och regeringarna kunde efter personliga kontakter med varandra ge uttryck för en klart positiv inställning, även om slutförhandlingarna om själva den stora uppgörelsen ännu inte börjat. Att regeringarna åtog sig att till den 15 juli ha slutfört det utredningsoch förhandlingsarbete jag tidigare berört är sannerligen också uttryck för en allmänt positiv inställning. Till sist, herr talman, en enda kort kommentar till regeringens uttalande om u-landshjälpen. Regeringen hänvisar till det nya internationella sockeravtalet i höstas. Detta avtal håller sockerpriset vid import till Sverige uppe vid ungefär det dubbla jämfört med priset på världsmarknaden under senare år. Med vemod måste regeringen tänka tillbaka på diskussionen år 1966, då man lovade Sveriges folk starkt sänkta genomsnittspriser på socker med hänvisning till att växande kvantiteter socker skulle importeras till Sverige till de oerhört låga priser som då noterades på världsmarknaden. Från oppositionen påpekades att om regeringen ville stödja u-länderna genom att betala sådana sockerpriser som t.ex. Förenta staterna och Storbritannien helt frivilligt gjorde, fanns inte utsikter till annat än en mycket begränsad vinst. Detta vårt tal hjälpte inte. På regeringshåll och i den socialdemokratiska pressen hade man tydligen tänkt sig att infria sina stora löften till konsumenterna genom att fortsätta att betala u-länderna orimligt låga priser för socker, av storleksordningen 30—35 öre per kg. Nu har regeringen tydligen kommit på bättre tankar, och det hälsar jag med tillfredsställelse. Man accepterar en överenskommelse beträffande prisnivån av ungefär det slag som den tidigare engelsk-amerikanska politiken innebar. Borta med vinden är tanken på stora prissänkningar på socker i Sverige med hjälp av orimligt låg betalning till u-länderna och deras under bekymmersamma förhållanden levande människor.